Herr talman! Det är bara Bengt Lindqvist och jag kvar i aktiv tjänst av den lilla grupp som våren 1982 skrev det program som ytterst ligger till grund för denna debatt. Jag hade väl den våren aldrig trott att jag skulle få höra Bengt Lindqvist låta så, om inte nöjd men ändå tålmodig som han gör i dag. Nöjd tror jag inte att statsrådet Lindqvist är, men han låter väldigt tålmodig. Prot. 1987/88:31 Det var någonting stort som skedde den dag Bengt Lindqvist blev statsråd. — 25 november 1987 Att någon direkt ur de handikappades egna led, med en erfarenhet och en = room or auktoritet som ingen annan i handikappvärlden, går in i regeringen som ansvarig just för handikappfrågorna ingav stora förhoppningar. Jag skall alltså inte säga att jag har blivit besviken på Bengt Lindqvist — jag vill över huvud taget inte söka sak med honom i handikappfrågor. Men jag kan ibland inte låta bli att undra hur det skulle ha sett ut för stora grupper av handikappade i Sverige i dag om Bengt Lindqvist hade lyckats få sitt parti och den regering han tillhör med på lika långtgående åtaganden som jag fick mitt parti med på våren 1982. Det har ändå gått mycket långsamt. Jag är helt medveten om att det i stor utsträckning handlar om pengar och att det alltid är ont om pengar. Även om vi nu har en regering som sedan flera år talar om att Sveriges ekonomi är god, och den blir bara bättre, skall vi kanske ändå inte tjata om mer pengar just nu. Men i programmet finns egentligen väldigt mycket som skulle ha kunnat föras längre framåt utan pengar. Allt handlar nämligen inte om pengar. En del handlar om principer som kunde ha drivits hårdare. Låt mig ta några exempel. Vi var en gång, och jag tror att vi är det fortfarande, överens om principen att varje verksamhetsområde — det må vara offentligt eller privat — skall bära sina egna handikappkostnader som en alldeles normal kostnad i verksamheten. Men går jag till årets socialhuvudtitel hittar jag fortfarande under anslaget GS. Ersättning till televerket för texttelefoner. Det är inte bara telefonapparater — det är också telefonväxlar, de som kallas för texttelefoncentraler. När de växlarna kom till accepterade vi — för att över huvud taget komma någon vart — att det fick bli ett anslag under socialhuvudtiteln, men ingen hade väl trott att det alltid skulle förbli det. Det handlar inte om så väldigt mycket pengar — det är litet drygt 24 miljoner på hela anslaget. Men nog kunde man väl snart få över det till televerkets vanliga kostnader och inte ha ett slags välgörenhetsanslag på socialhuvudtiteln! Det bärs ut en och annan dagstidning på kassett och överförs en och annan på radio. Det går också på särskilda anslag. Kunde man inte snart åtminstone börja försöka att få det betraktat som en alldeles vanlig kostnad i tidningsverksamhet? Jag vet att det är svårt och kan kräva lagstiftning och allt möjligt otäckt, men ändå — man kunde kanske börja försöka. Det är ju så att tidningsexemplar kostar olika mycket att producera och distribuera av många skäl, bl.a. beroende på var folk bor. Jag vet en period när fyrvaktaren på Måseskär i Bohuslän fick Göteborgsposten rodd ut till sig varje dag för 50 öre i veckan. Det kan inte ha gått ihop. Det gör det inte med kassetter heller. Men om man slår ut kostnaden på alla tidningsprenumeranter är det ingen imponerande utgift. Sådana saker kunde man tala om. Jag hinner inte ta upp så många — det får vara ett exempel. Men, statsrådet Lindqvist, det finns också en del som har blivit sämre under de senaste åren och icke bättre. Dit hör framför allt hjälpmedelsförsörjningen. Det är inte så länge sedan vi ansåg det alldeles självklart att den som skulle avgöra om ett visst hjälpmedel skulle tilldelas en handikappad eller inte var 169 den ordinerande doktorn, arbetsterapeuten eller någon annan av dem som vi gemensamt i handikappinstitutets styrelse hade utpekat som ordinatörer. Det var inte någon nämnd i landstinget. Handikapphjälpmedel var fria, och det var vi mycket stolta över. I dag är det inte längre så. Kanske är hela systemet fel, kanske måste vi se över det, som så mycket annat. Jag skulle till sist vilja säga att jag undrar om det egentligen räcker att ha ett statsråd placerat i socialdepartementet för att sköta handikappfrågor. Jag har förr varit mycket negativ — det tror jag också Bengt Lindqvist har varit — till tanken på särorganisationer, särlagstiftning och annat sådant för handikappade. Men på sistone har jag börjat tänka om. Jag undrar om inte handikappfrågorna behöver en starkare politisk organisation. Observera, Bengt Lindqvist, att jag inte sade en starkare person — jag sade en starkare organisation. Det har på sistone hänt att man har fört upp viktiga frågor t.o.m. till egna departement. Jag vet inte om det är den rätta lösningen. Men de här frågorna ligger i praktiskt taget alla ämbetsverk som vi har i hela Sverige. De som sorterar under socialdepartementet är ofta ganska duktiga, men alla de andra! Jag undrar om Bengt Lindqvist har tillräckligt mycket att säga till om hos alla de andra. Om vi skulle föreslå Bengt Lindqvist att skaffa sig litet mer att säga till om?

Herr talman! Statsrådet började sitt anförande med att peka på att Sverige vid en internationell jämförelse ligger väl framme när det gäller att bedriva en bra handikappolitik. Jag håller med om det. Internationellt sett ligger vi väl framme. Men att statsrådet tar upp det just i det här sammanhanget, när vi diskuterar bristerna i vår handikappolitik, måste ju tyda på att Bengt Lindqvist menar att för att det är så mycket sämre utomlands skall vi här hemma vara nöjda med det som är. På så sätt kan man ju avvisa många krav. Det finns säkerligen någon annanstans ett land, där man har det mycket sämre. Men jag tror inte att statsrådet kan lugna handikapprörelsen med att det är värre utomlands. 1982, fortsatte statsrådet, var huvuduppgiften att få ordning på landets ekonomi, men trots detta har man alltså åstadkommit reformer inom handikappområdet. Ja, jag förnekar inte heller detta. Det är sant. Alla de åtgärder som står uppräknade i skrivelsen har regeringen vidtagit. Men stod det inte i programmet att fullföljandet av programmet inte skulle vara beroende av svängningar i ekonomin utan skulle genomföras oavsett vilken ekonomisk situation landet befann sig i? Det är ju inte svårt att genomföra reformer i goda tider. Det är i kärva tider som solidariteten sätts på prov. Det är då det visar sig om vi skall bedriva välgörenhet mot handikappade eller om vi menar någonting med att vi skall visa solidaritet. Och solidaritet måste alltid få kosta — annars är det inte solidaritet. Jag har heller ingenting i sak att invända mot de kommande projekt som statsrådet redogjorde för. Jag välkomnar särskilt att det till våren kommer en proposition om ett förbättrat bilstöd. Det skall bli mycket intressant att ta del av den. Som jag tidigare sade tycker jag inte att det är riktigt meningsfullt att här i dag diskutera detaljer — på vilka områden vi har lyckats och var bristerna är som störst. Det angelägna är att undanröja hindren för att vi skall kunna fullfölja handlingsprogrammet. Då återstår min fråga, som jag inte fick svar på av utskottets talesman: Vad är inställningen till nolldirektiven? Får reformer inom handikappområdet kosta något, och är inte nolldirektiv till handikapputredningar ett hinder för att genomföra det handikappolitiska programmet?

Herr talman! Jag vill först säga att jag beklagar socialdemokraternas envisa förnekande av andra partiers goda vilja då det gäller handikappolitiken. Det här är ju ett angeläget område, som berör alla människor, oavsett om vi är handikappade eller inte. Som Margö Ingvardsson sade gäller det här att man är solidarisk med sina medmänniskor. Även vi som tillhör borgerliga partier har den inställningen. Under de borgerliga regeringsåren hände ingenting, säger socialdemokraterna ideligen. Det är faktiskt inte riktigt sant. Det hände en hel del. Vi byggde upp färdtjänsten och vi införde riksfärdtjänst, även om den i dag inte fungerar så som vi hade tänkt oss. Texttelefoner för hörselskadade infördes. Bilstödsutredningen tillsattes och blev klar 1982. I bästa fall träder reformen i kraft nästa år, dvs. sex år efter utredningen. Bengt Lindqvist talade också om de åtgärder som vidtas för att åstadkomma förbättringar för de handikappade på arbetsmarknaden. Folkpartiet har flera gånger som sin mening anfört att man kan föra över medel från socialförsäkringsområdet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för lönebidragsanställda. Vi vill att man skall ta bort det tak som finns för ideella organisationer. Jag ser mycket positivt på de olika aktiviteter som statsrådet Bengt Lindqvist har redovisat, och jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan de kan realiseras.
Herr talman! Ett stående uttryck hos alla socialdemokratiska statsråd är att regeringen år 1982 hade att ta itu med landets förstörda ekonomi. En ofta upprepad sanning är dock att omvärlden på ett lyckosamt sätt har spelat regeringen i händerna genom ett internationellt högkonjunkturläge, sänkta oljepriser osv. Det borde ha gett regeringen goda möjligheter att förhindra den utveckling som har skett mot ökad koncentration till storstadsområdena och avfolkning av andra områden. Den utvecklingen har varit mycket olycklig för många handikappgrupper. Statsrådet nämnde omsorgslagen och dess ikraftträdande. Vi har medverkat till tillkomsten av den och har inte mycket att invända mot den. Men jag vill ändå uttala ett varningens ord. Det finns anledning att följa utvecklingen av den här verksamheten med uppmärksamhet. I många kommuner är man förtvivlad över att man inte klarar av att tillräckligt snabbt tillgodose de handikappades behov på detta område. Slutligen välkomnar jag initiativet att ta till vara små handikappgruppers intressen. Det är mycket vällovligt.
Herr talman! Om jag haft klart för mig att Nils Carlshamre var kvar i salen när jag talade, skulle jag ha tagit tillfället i akt att tacka honom för det utomordentligt fina och engagerade arbete han utförde som ordförande i den beredningsgrupp som arbetade fram handlingsprogrammet i handikappfrågor. Jag kan dock inte riktigt hålla med honom om att det var enbart hans parti som år 1982 i samband med tillkomsten av det programmet ställde upp med principiellt stöd till de olika åtgärder som togs in i programmet. Det gjorde också alla andra partier inklusive en entusiastisk handikapprörelse, som jag representerade på den tiden. Hjälpmedelsverksamheten har blivit sämre, säger Nils Carlshamre. Sanningen är att det är fler människor som i dag får hjälpmedel, och de får fler hjälpmedel. De hjälpmedel som utgår kostar också i genomsnitt mer än tidigare. Det kan inte beskrivas som en försämring av hjälpmedelsverksamheten, men det har lett till att kostnaderna för verksamheten har skjutit i höjden, och det är i sig ett problem som tagit sig uttryck i begränsade åtgärder från landstingen. Det är bakgrunden till att vi nu har tillsatt en särskild hjälpmedelsutredning. Beträffande nolldirektiven, som Margé Ingvardsson berör, vill jag säga att handikappområdet med sitt stora behov av ytterligare insatser bättre än något annat område illustrerar begränsningen i utredningarnas mandat. Men innebörden av direktiven är att regeringen, som tillsätter utredningar, får ta över den faktiska utformningen av reformerna. Av utredningarna skall vi begära tekniska utredningar och så småningom förslag vilkas genomförande kan finansieras. Jag vill inte uttrycka någon särskild förtjusning över nolldirektiven, men jag kan förstå deras funktion. Framför allt har vi sett hur reformer faktiskt kan genomföras, även om de har föregåtts av utredningar med nolldirektiv. Varför i all världen, Barbro Sandberg, gjorde inte den folkpartistiska regeringen något åt den här överföringen av medel från socialförsäkringen till arbetsmarknadspolitiken? Ni hade ett utomordentligt tillfälle till det i samband med uppföljningen av sysselsättningsutredningen, som ju mer än någon annan utredning arbetade fram konkreta förslag till sådana överföringar. Den regering som då hade att ta hand om sysselsättningsutredningen var just den folkpartistiska regeringen med Rolf Wirtén som arbetsmarknadsminister.

Fru talman! Detta betänkande handlar om arbetsmiljön inom hemtjänsten. Jag har inget yrkande, men jag vill säga några ord med anledning av en motion i ärendet som vi väckt från centern. Det har inhämtats yttranden från myndigheter och organisationer över denna och en annan liknande motion. Av yttrandena framgår att alla är överens om att det finns tämligen stora arbetsmiljöproblem på det här området och att de är specifika så till vida att det som är till fördel för arbetstagaren ibland kan uppfattas som negativt för den vårdade. Att man kommer till rätta med de problem som finns är naturligtvis extra angeläget, eftersom problemen säkert bidrar till svårigheten att behålla och rekrytera personal till verksamheten. Vi har från centerpartiet föreslagit att socialstyrelsen skall få i uppdrag att göra en probleminventering och att därefter utforma ett program till stöd för kommunernas och landstingens planering. En utredning kan t.ex. påvisa att det handlar om resursoch organisationsfrågor men också om forskning och utveckling för att få fram tekniska hjälpmedel som är anpassade till en hemmiljö. Att det verkligen handlar om påtagliga problem i den praktiska verksamheten framgår mycket tydligt av det yttrande som Svenska kommunalarbetareförbundet lämnat och är där fint beskrivet. Man kan läsa bl.a. följande: ”De problem motionerna redovisar för hemtjänsten/hemsjukvården kan förbundet bekräfta. Tydligast avläses kanske problemen i rådande personalsituation. Personalomsättningen är stor. Arbetsmiljön är tung både fysiskt och psykiskt. Arbetsskadorna är många. Ensamarbete och känslan av att inte räcka till är vanlig. Endast 16 procent av vårdbiträdena i öppen vård kan, vill eller orkar arbeta heltid. Ca två tredjedelar av personalen saknar avsedd utbildning för yrket. Svårigheterna att rekrytera personal är många. Ändå beräknas ca 60 000 nya vårdbiträden behöva anställas fram till seklets slut.” På ett annat ställe skriver man: ”En alltför snabb och långt driven avveckling av institutionsplatserna är inget alternativ till eller lösning på den öppna vårdens/omsorgens problem. En fortsatt utveckling av äldreomsorgerna kräver i stället en i förhållande till i dag betydligt mer medveten satsning både på den sociala hemtjänsten/hemsjukvården och den institutionella omsorgen. Härigenom kan också personalsituationen och arbetsmiljön förbättras på ett mer genomgripande sätt.” Detta är uppfattningar som helt överensstämmer med dem vi har i centerpartiet. Förbundet tillstyrker också att socialstyrelsen får ta sig an de här frågorna. Från socialstyrelsen instämmer man i allt väsentligt, men man pekar på att man fått ett uppdrag från regeringen som går ut på att öka möjligheterna att rekrytera personal till den kommunala hemtjänsten. I det arbetet, säger man, kommer arbetsmiljöfrågorna särskilt att belysas. Eftersom det också framgår av yttrandet att man på socialstyrelsen är medveten om de konfliktsituationer som kan uppstå och att man också skall lyfta in detta i sammanhanget, har vi från motionärernas sida låtit oss nöja. Vi avvaktar alltså det program som är utlovat till våren 1988. Blir det ett bra material, kan det bli ett viktigt inslag i arbetet för att komma till rätta med en oroande situation inom hemtjänsten/hemsjukvården. Vi kommer från centerpartiet att följa frågan med det största intresse.